Herr talman! Det utskottsutlåtande som vi nu skall behandla har avgetts i anledning av två motionspar. I det ena hemställs on gymnasial utbildning i Strömstad och i det andra om ny prövning av. frågan om inrättande av ett gymnasium i Simrishamn. Medan utskottsmajoriteten sluter upp bakom skolöverstyrelsens förslag att i glesbygder korrespondensgymnasier bör inrättas på försök, har en minoritet med representanter för tre partier avgett en reservation, nr 1, vari föreslås försöksverksamhet med gymnasiefilialer. Sålunda föreslås, att på ort där underlag saknas för vanligt gymnasium skall inrättas filial till ett modergymnasium. Vid filialen skulle ungdomarna åtnjuta undervisning, omfattande årskurserna 1 och 2; det tredje året skulle de enligt förslaget deltaga i den ordinarie undervisningen i modergymnasiet. För min del anser jag att detta system med filialer skulle vara ett bättre alternativ än förslaget om korrespondensgymnasier och att det således finns anledning att pröva det. För att erhålla bättre valmöjligheter vid filialerna föreslås att korrespondensundervisning används i vissa ämnen där, men att denna undervisning kompletteras med både handledning och muntlig undervisning. Jag har den uppfattningen, att korrespondensgymnasierna inte utgör ett tillräckligt lockande alternativ till ett gymnasium med muntlig undervisning. Visserligen föreslås att det skall vara handledd undervisinng, men det innebär inte någon omfattande muntlig undervisning utan endast en hjälp med organisation av studierna och ett tillrättaläggande av lärostoffet. även om man måste erkänna att detta är av viss betydelse, betraktas det ändå som en mycket krävande studieform att läsa sig fram till gymnasieexamen per kor respondens. Det är speciella studiebegåvningar som klarar en sådan uppgift, men dessa bor inte klumpvis utan är spridda över hela landet. Många av ungdomarna betraktar det vidare som en brist att korrespondensstudier inte ger dem möjlighet till gruppaktiviteter och tankeutbyte i större samlingar.

Såväl utredningsmannen som Sö åberopar kostnadsskälen och framhåller att korrespondensgymnasier blir det billigaste. Däri har man säkert rätt. Korrespondensstudier har alltid varit billiga för samhället. Inga av dem som t.ex. tagit studentexamen vid Hermods har medfört kostnader för staten. Men när man talar om kostnader, skall man inte glömma bort att det finns en och många gånger två parter till utöver staten som får räkna med kostnaderna: målsmännen och eleverna. Det är kostbart att ha ungdomarna inackorderade 10—212 eller 15—20 mil borta från hemmet. I en del fall klarar målsmännen detta genom att själva försaka, i andra fall får studierna bekostas med lånade medel. SÖ säger att avståndsfaktorn inte längre har den betydelse den tidigare hade då det gäller att söka till gymnasium. Man menar därmed att det kommer ungdomar från glesbygden också till gymnasierna. Detta skall inte bestridas. Men de höga kostnader som inackordering innebär drabbas de av — till skillnad från dem som bor på gymnasieorten. Kostnaderna finns alltid men inte solidariteten med glesbygdens människor. Vidare säger SÖ att det har blivit förbättrade kommunikationer och att dessa bidrar till att glesbygdens ungdom har det lättare att gå i gymnasium. Detta anser jag vara ett verklighetsfrämmande resonemang. Tyvärr försämras glesbygdens kommunikationer. Men sedan kommer skolöverstyrelsen med något som stämmer, nämligen att människorna flyttar samman mer och mer, varigenom glesbygdens ungdomar snart blir fåtaliga. Men enligt min mening skulle gymnasiefilialerna bidraga till att vi slapp ifrån denna väldiga koncentration av bebyggelse och arbetstillfällen; de skulle således vara ett led i våra strävanden att erhålla en jämnare befolkningsfördelning i landet. SÖ:s förslag får stå för vad det är. I någon mån har jag ändå här betygsatt detsamma. Jag beklagar att utskottet så helt har slutit upp bakom Sö och endast hänvisar till möjligheten att få gymnasial utbildning, om Sö:s förslag om korrespondensgymnasier slår väl ut. Man säger inte ett enda ord om att man skulle önska att det bedrevs en försöksverksamhet också av annat slag, t.ex. i enlighet med vad reservanterna föreslagit — så långt kan man inte sträcka sig. Utskottsutlåtandet lämnar inget besked på annat sätt än att man stöder skolöverstyrelsens förslag, och då är det i första hand kostnadsskäl som anförs. Skolöverstyrelsen säger att den föreslagna försöksverksamheten rymmer en hel del problem bl.a. av pedagogisk art. Det är nog riktigt, och bekvämast för skolöverstyrelsen vore givetvis att slippa ha med sådana här frågor att göra och i stället få ägna sig åt de traditionella gymnasierna. Men här är det fråga om att starta något nytt — det gäller att ge glesbygdens ungdomar möjlighet att under de två första åren av sina gymnasiestudier bo hemma och slippa vara inackorderade med allt vad det innebär av ökade kostnader och andra problem. Men det är också fråga om att göra fler orter attraktiva och som en följd därav få fler arbetstill fällen. Det är utan tvivel en fördel för en ort att kunna erbjuda gymnasial utbildning; det är en nackdel att endast kunna hänvisa till inackordering många mil från hemmet. Förutom att det innebär avsevärt ökade kostnader för elever och målsmän uppstår också lätt problem när ungdomar i denna ålder skall ta hand om sig själva. Därtill kommer att tätortens och den omkringliggande bygdens näringsliv riskerar att stagnera. Ortens utbildningsmöjligheter spelar stor roll både för att få befintliga företag i orten att bygga ut verksamheten och för att förmå nya företag att flytta dit. Saknas goda utbildningsmöjligheter försvåras rekryteringen av arbetskraft. Därför har gymnasiefrågan stor betydelse ur lokaliseringssynpunkt. De motioner som behandlas i utskottsutlåtandet gäller två städer, Simrishamn och Strömstad. Man är säkerligen där intresserad av försöksverksamhet. I reservationen föreslås att försöksverksamhet med gymnasiefilialer skall bedrivas i kommuner där detta är lämpligt. Att de två nämnda kommunerna kan komma med vid prövningen betraktar jag som självklart. I reservationen ser vi denna fråga generellt och har gjort den bedömningen att även försöksverksamhet med gymnasiefilialer bör bedrivas.

Herr talman!

Först bör som jag ser det — och där står jag alltså på utskottsmajoritetens ståndpunkt en annan möjlighet prö vas, den som skisseras av utskottsmajoriteten. Den bygger på vad skolöverstyrelsens utredningsman har föreslagit. Han anger tre tänkbara möjligheter att lösa gymnasiefrågan på sådana orter, som kan tänkas vilja ha någon form av gymnasieundervisning men som ännu inte har det. De möjligheterna är 2. ett vanligt gymnasium som endast omfattar årskurserna 1 och 2, 3. ett korrespondensgymnasium med inslag av muntlig undervisning. Utredningsmannen förordar ett delalternativ under det tredje alternativet, nämligen två års handledda korrespondensstudier vid hemortens högstadie skola — alternativet förutsätter alltså att det finns en högstadieskola — och det tredje året i det vanliga gymnasium, till vars elevområde ifrågavarande region hör. Skolöverstyrelsen anser, att en lösning som innebär inrättande av någon form av vanligt gymnasium är otänkbar av flera skäl, som jag här inte skall gå in på. Enligt Sö:s mening är den enda praktiskt möjliga lösningen i dagens läge — och den uppfattningen tror jag mig kunna dela — en organisation som innebär att något slag av korrespondensgymnasium inrättas. Jag vill anknyta till herr Mattsson och säga, att det också är den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen. Jag anser inte, att sådana synpunkter alltid skall vara avgörande, men de måste ändå med en viss tyngd ingå i bedömningar av detta slag. Dessutom behöver man, såvitt jag förstår, enligt detta alternativ inte göra så stora investeringar. Det är väl en synpunkt som man också bör ta med i bilden. SÖ har vid sina överväganden funnit, att det förslag som förordas av utredningsmannen bör komma i fråga, alltså två års handledda korrespondensstudier vid hemortens högstadieskola och under det tredje året undervisning vid vanligt gymnasium. Det är alldeles riktigt, att Sö framhållit, att det kan göras invändningar mot denna form av gymnasieundervisning. En del av dessa invändningar gäller pedagogiken. Det är naturligtvis allvarligt, att det framkommit sådana betänkligheter beträffande pedagogiken. Men SÖ anser, att man inte absolut bör binda sig för denna lösning utan endast ha en försöksverksamhet och se hur det hela utfaller. Även den av reservanterna förordade lösningen gäller ju en försöksverksamhet; inte heller reservanterna vill binda sig definitivt vid den lösning de förordar. Jag tror alltså, att denna väg med ett korrespondensgymnasium av den skisserade typen kan visa sig vara framkomlig. Nu säger herr Mattsson, att ett korrespondensgymnasium inte är tillräckligt lockande. Det är det vi får se. Det är en krävande studieform, säger herr Mattsson vidare. Jag är fullt överens med honom om att det kan vara det. Men med den form korrespondensstudierna för närvarande har är de väl ändå inte mer krävande än att man skall våga hoppas, att klart gymnasieinriktade ungdomar bör kunna klara dessa korrespondensstudier, och det är väl dessa klart gymnasieinriktade som vi i första hand måste tänka på. Skulle det nu visa sig att det inte går att komma fram på den här vägen — det kommer att visa sig ganska snart; det är inte fråga om tiotals år — så måste givetvis det andra alternativet tillgripas, och det i så fall omgående.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

Herr talman! Under denna punkt diskuteras ju den gymnasiala utbildning en, och som var och en förstår kommer jag att yttra mig om förhållandena i Simrishamn. Det är inte första gången denna fråga är uppe; den har behandlats flera gånger tidigare, men alltid har man funnit skäl för ett uppskov, för att vänta och se. Avsaknaden av ett gymnasium i Simrishamn är inget politiskt problem för högerpartiet — det är ett problem för oss i Österlen oavsett vilken politisk uppfattning vi har. Det är också därför vi gemensamt har strävat efter att få denna fråga ordnad. Vid årets riksdag har alla de fyra riksdagsmännen från Österlen undertecknat motioner dels i denna och dels i första kammaren där det krävs att någonting skall göras för att lösa problemet. Vi har under årens lopp försökt bereda marken för en lösning. Vi har då av departementet fått till svar: Se till att det kommer fler människor dit så att det finns ett underlag för det, så skall ni få ett gymnasium. De företag och anställda som funderar på att flytta till Simrishamn ställer alltid frågan till oss kommunalmän: Hur är det ordnat med den högre skolutbildningen? När vi då svarar att vi håller på att försöka få den ordnad men att det ännu inte är klart säger man: Då kan vi inte reflektera på att flytta dit. Detta är alltså, som jag sagt tidigare, en ond cirkel, och vi undrar om man inte någon gång skulle kunna bryta denna. Det är inte rättvist att plocka ifrån oss i vår landsända det ena efter det andra och inte ge oss möjligheter att få någonting igen. I höstas anordnades en sammankomst i Österlen som besöktes av mer än hundra människor. Vid ett estradsamtal mellan ledande personer på olika områden gav en nyinflyttad företagsledare i Simrishamn, vilken jag inte personligen känner, uttryck för uppfattningen att det viktigaste av allt var att vi fick gymnasiefrågan ordnad i Simrishamn. Det är alltså ett för företagare och anställda gemensamt intresse. Tidigare har man som skäl mot ett gymnasium anfört att Simrishamn ligger så nära Ystad att det skulle kunna beröva denna stad en del av dess elevunderlag. Landshövdingen i länet kallade till ett sammanträde sent i höstas i Tomelilla, och där blev givetvis denna fråga också debatterad. Då upplystes av en socialdemokratisk kommunalman från Simrishamn att Ystads stad numera hade frångått denna uppfattning; man hade där fått så många elever att man inte hade plats för alla, och därför skulle man med jämnmod se att det inrättades ett gymnasium även i Simrishamn. Desslikes upplyste en av inskrivningsnämndens ledamöter att det vid värnpliktsinskrivningen visat sig att det inte fanns så många i den östra delen av Österlen norr om Simrishamn, som kunde tas ut till officersutbildning, vilket berodde på att de inte haft tillgång till någon gymnasial utbildning. I den del däremot som täcktes av gymnasiet i Ystad var resultatet ett helt annat. även detta anser jag vara ett skäl som klart talar för att man inte i längden får fortsätta att missgynna denna landsända. Människorna där har lika stor rätt till undervisning som folk på andra håll i Sverige. Utskottet skriver att man i glesbygderna i framtiden kanske skulle kunna få en gymnasial utbildning per korrespondens. Herr talman! Jag skall inte använda hårda ord här i kammaren men hade jag varit på hemmaplan så skulle jag ha gjort det. Det liknar nämligen ingenting att säga att Österlen är en glesbygd. En glesbygd anser jag vara en bygd med stora avstånd, och sådana finns det fortfarande inte i Österlen. Men man gör ju allt vad man kan för att förstöra Österlen — det måste jag ju erkänna. Statsutskottet skall ha en eloge för att det gör allt det kan på detta område. Jag undrar om skamkänslan någon gång skall inställa sig, så att det kan åstadkommas någon rättvisa på detta område. Det verkar uppriktigt sagt hopplöst. Man säger att man får billigare investeringar på detta sätt. Ja, visst får man det, den saken är klar. Man kastar till oss en liten bit och säger: Nu kan ni vara nöjda med detta och hålla er tysta och snälla i framtiden. Det kommer vi inte att göra — det kan jag ärligen lova. Men när det gäller skatterna — jag har sagt detta en gång tidigare från denna talarstol — är vi inte diskriminerade! Då är det ingen som säger: Flytta på er, ni skall inte betala några skatter! Eller: Ni skall betala betydligt lägre skatter eftersom ni här nere inte får några fördelar. Nej, då säger man: Ni är fullvärdiga medborgare, ni skall ge er tribut lika väl som alla andra. Det är detta vi finner uppenbart orättvist och mot detta framför jag på allas vägnar en skarp protest. Vi nöjer oss inte med att denna fråga förhalas och förhalas. Vi är där nere ense om att det skall göras någonting åt det. Jag skulle vilja säga till statsutskottets majoritet: Det räcker inte med att skriva lamentationer utan försök i stället att handla i positiv anda. Herr talman!

Herr talman! Den ambition hos ungdomen att skaffa sig utbildning som alltid har funnits har först på senare år kunnat förverkligas. I min barndom var det mycket sällsynt att någon läste vidare till studentexamen. I dag är det ungefär två tredjedelar av en årskull som skaffar sig någon form av gymnasial utbildning. De spärrar som tidigare fanns var dels ekonomiska, dels geografiska. De ekonomiska spärrarna har väl så gott som helt undanröjts. Kvar är emellertid vissa geografiska spärrar. Den ungdom som bor avlägset i förhållande till en gymnasieort har givetvis svårare än annan ungdom att tillgodgöra sig de möjligheter samhället erbjuder i fråga om undervisning. Man kan naturligtvis inte sprida gymnasierna till alltför många platser. Men den försöksundervisning, som föreslagits, bör komma till stånd. Om den faller väl ut har man därmed nått ett väsentligt syfte. Den form som skolöverstyrelsen föreslår, vilket förslag utskottsmajoriteten ansluter sig till, är handledd brevundervisning under två år och därefter ett års skolgång vid befintligt gymnasium. Detta bör självfallet prövas och om det slår väl ut blir det en billig form av undervisning. Jag anser emellertid att försöksverksamheten inte bör inskränka sig till enbart en försöksform. En lösning efter konventionella metoder i en filial till ett modergymnasium efter de riktlinjer som föreslagits i reservationen bör enligt min mening också prövas. Denna undervisningsform är visserligen något dyrare. För Strömstads del skulle det röra sig om cirka 150 000 kronor. De berörda kommunerna i norra Bohuslän är emellertid beredda att svara för sin del av kostnadsökningen. Kostnaderna har givetvis stor betydelse när man skall bedöma dessa frågor, men jag vill betona, att man inte enbart bör ta hänsyn till de kostnader som drabbar skolans budget utan att man också måste bedöma detta i ett större och vidare sammanhang. Slår den försöksverksamhet som har föreslagits i reservationen väl ut — och det finns all anledning att utgå från det — kommer en sådan här gymnasiefilial att få den största betydelse för den bygd som det är fråga om. Om jag enbart håller mig till Strömstad beror det uteslutande på att jag bäst känner till den platsen. Det innebär inte att jag anser att försöksverksamheten i så fall skall begränsas endast till de platser som har angivits i de väckta motionerna utan man bör pröva den även på andra håll där det kan befinnas lämpligt. Strömstad ligger tio mil från närmaste svenska gymnasium. Landstinget och länets planerings råd satsar hårt på Strömstad som näringsgeografiskt centrum i norra Bohuslän. Statsmakterna har också visat ett positivt intresse och placerat Strömstad och återstoden av norra Bohuslän i det s.k. norra stödområdet för lokaliseringsbidrag. Strömstad har också tillgång till en rad olika serviceanordningar som folk efterfrågar. Inte minst = arbetsmarknadsmyndigheterna har ofta framhållit, att den bästa lokaliseringspolitiska insatsen för norra Bohuslän vore att låta Strömstad få ett gymnasium. Underlaget är för litet för att det skall kunna bli fråga om ett eget gymnasieområde, men om man för en relativt liten insats kan få en god gymnasieundervisning bör väl inte statsmakterna motsätta sig att i varje fall göra ett försök, ty någonting annat rör det sig ju inte om i detta sammanhang. Jag kommer därför, herr talman, att ansluta mig till reservationen.

Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille uttryckte sitt ogillande över att Österlen har inrangerats bland glesbygderna, och jag skall be att få inlägga samma protest beträffande norra Bohuslän. Strömstadsregionen och norra Bohuslän är inte en naturlig glesbygd utan så att säga en tillfällig glesbygd. I verkligheten rör det sig om en av naturen på många sätt gynnad kustremsa som, och det har jag framhållit tidigare i denna kammare, ligger mitt emellan två av Europas mest expansiva områden — göteborgsregionen och osloregionen. En sådan bygd kan inte i längden förbli glesbygd och avfolkningsbygd, ty där finns förutsättningar. Men norra Bohuslän har blivit en tillfällig glesbygd och avfolkningsbygd, därför att några näringsgrenar som legat väl till för denna region blivit otidsenliga och försvunnit, samtidigt som det ännu inte kommit någon ersättning härför. Men ersättningen kommer och livet kommer tillbaka, måste komma tillbaka, till en bygd som är så bra belägen. Samhället kan befordra eller bromsa denna utveckling, men förhindra den skulle det sannolikt inte kunna även om det ville. Det råder en allmän enighet om att det knappast finns något sätt som är mer ägnat att påskynda en återhämtning för en bygd som norra Bohuslän än att sörja för goda skolutbildningsmöjligheter — i detta fall rör det sig närmast om ett gymnasium. Herr talman! Jag är beredd att ansluta mig till reservationen 1 närmast därför att den skiss som reservanterna tecknat i förhållande till tanken på något slags korrespondensgymnasium förefaller mig bättre möjliggöra en framtida utbyggnad för upprättande av ett helt vanligt gymnasium när underlag härför kommer att finnas. Den tiden kommer och måste komma i denna del av landet. Vad vi kan göra är att underlätta utvecklingen och få den att gå något snabbare, och ett bra sätt att göra detta är att i dag rösta för reservationen 1.

Herr talman! Eftersom jag tillhör dem som står bakom reservationen i detta ärende vill jag anföra några synpunkter i frågan. Behovet av utbildningsmöjligheter utöver dem som grundskolan ger blir allt större. Det är lätt att finna anledningar till en sådan utveckling. Yrkeslivet ställer allt större krav och det behövs därför en allt bättre utbildning. Denna ökade utbildning är också angelägen för att man skall kunna gå vidare till högre studier och därigenom kvalificera sig för mer krävande befattningar och sysselsättningar. När vi konstaterar att det förhåller sig på detta sätt, måste det också vara angeläget för oss att utbildningsmöjligheter utöver dem som grundskolan ger görs så lättillgängliga som möjligt för alla ungdomar. Reservationen 1 anvisar en väg, som enligt min mening bör prövas. Jag finner det vara ytterst angeläget att så sker och behöver inte här återge vad som står i reservationen. Den torde vara väl bekant. Jag anser det vara mycket viktigt att försöksverksamhet anordnas snarast möjligt och ser mycket gärna att strömstadsområdet då kommer i fråga. Det kan vara ett område som mycket väl lämpar sig för en dylik försöksverksamhet. Denna utbildningsväg kommer säkerligen att få stor betydelse i fortsättningen inte minst inom glesbygdsområdena i vårt land. Jag är övertygad om att det här finns en möjlighet som mycket snabbt bör prövas. Herr talman! Med det anförda ber jag att få ansluta mig till reservationen 1.
Herr talman! Herr Nordstrandh har här talat för utskottet. Han sade att korrespondensstudierna fram till gymnasieexamen ändå inte är så krävande att inte ungdomar med normal studiebegåvning kan klara dem. Om den saken kan man emellertid tvista. Jag tror i varje fall inte att någon som har gymnasium på hemorten skulle vilja byta ut undervisningen där mot korrespondensstudier — såvida det inte gäller en alldeles speciell studiebegåvning. Herr Nordstrandh sade också att om försöksverksamheten inte slår väl ut får vi försöka något annat, men man kan vänta för länge, herr Nordstrandh! Vi kan vänta så länge att det finns anledning citera det gamla ordspråket »Medan gräset gror, dör kon.» Därför anser jag det vara välbetänkt att bedriva även sådan försöksverksamhet som är angiven i reservationen 1. Om man följer skolöverstyrelsens och utredningsmannens linje, så förstår jag att man hamnar på utskottets ståndpunkt. Utskottet vill därmed inte vara med om att göra något som medför investeringar eller några kraftigare organisatoriska grepp, utan verksamheten skall vara lätt att avveckla. Det är i överensstämmelse med vad som sägs i utredningen: minsta möjliga andel av samhällets resurser såväl personellt som materiellt skall tas i anspråk. Då kommer man givetvis fram till att ett gymnasium av korrespondensmodell är det som bäst uppfyller kraven. Men om det är dit man vill komma att det bara skall vara en tillfällig verksamhet som ingenting får kosta, så ger man ju inte sådana bygder som under längre eller kortare tid haft nedgångskonjunkturer några förutsättningar att komma sig upp igen och leva kvar. Därför är jag av den bestämda meningen att vi utöver försöken med korrespondensgymnasierna också bör pröva den metod som är föreslagen och rekommenderad i reservationen 1.

Herr talman! Jag har inte sagt annat — och det vidhåller jag — än att det alternativ som föreslås i reservationen är ett av dem som går att använda.

Vi får väl trycka på hos utbildningsdepartementet så att vi får ett snabbt beslut om denna sak. Det vore kanske t.o.m. möjligt att till höstterminen få i gång korrespondensundervisningen i initialskedet på de orter som skulle kunna utväljas för detta ändamål — och därvid förutsätter jag att Strömstad och Simrishamn skulle komma i fråga. På två år kan man alltså få reda på hur försöksverksamheten utfallit: om det är ett lockande alternativ eller om det blir för krävande, vilket också är möjligt. Farhågorna för att kon skall hinna dö medan gräset gror kan väl därför inte vara så allvarliga. Visar det sig, att det är omöjligt att gå fram på denna väg, all right, då får vi använda det andra alternativet. Jag tror, att detta är den väg som är möjlig just nu, när SÖ:s framställan ligger hos Konungen. Låtom oss därför trycka på hos Konungen, så att vi får ett snabbt beslut på denna punkt!

Herr talman! Eftersom huvudmotionären beträffande anordnande av gymnasial utbildning i Strömstad, herr Berndtsson, är sjuk vill jag i hans ställe säga några ord.

Motiveringarna för detta har redan så väl utvecklats att jag, herr tal man, vill begränsa mig till att yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Det finns många ideella, religiösa och andra allmännyttiga organisationer här i landet som kämpar med stora ekonomiska svårigheter. Det nuvarande ekonomiska klimatet försvårar ytterligare deras verksamhet. Det är därför ganska naturligt att den gamla tanke som år efter år har framförts här i riksdagen, att man skulle kunna införa rätt till avdrag vid inkomstbe skattningen för gåvor till allmännyttiga ändamål, har fått ny aktualitet och återigen förts fram motionsvägen. Det intressanta är att tanken vunnit ökad anslutning. När den först väcktes var det några få som stod bakom den; nu har frågan delat bevillningsutskottet i två hälfter, och det är endast lottens utslag som gjort att motionerna inte blivit tillstyrkta. Bevillningsutskottets lottmajoritet skriver i sitt betänkande att argumentet, att avdragsrätt för gåvor av det aktuella slaget finns i vissa andra länder, inte kan tillmätas någon större betydelse. Men det är intressant att konstatera att i snart sagt alla länder, som vi brukar jämföra oss med i ekonomiska hänseenden i Övrigt, finns denna avdragsrätt. Den finns i USA, i Kanada, i Västtyskland, i våra grannländer och i en rad andra länder. Intressant är också att när man börjat använda denna metod har erfarenheterna blivit sådana att avdragsrätten utvidgats. Man har alltså inte funnit att idén visserligen var bra, men att så många praktiska svårigheter och risker var förknippade med dess genomförande att man ville avsluta försöken; tvärtom har avdragsrätten kunnat utvidgas i de länder som prövat den. Utskottsmajoriteten anför att i vårt land främjas de aktiviteter som dessa frivilliga organisationer utövar med allmänna medel. Det är sant att så'sker i stor utsträckning. Men samtidigt upplever vi gång efter annan hur riksdagen av statsfinansiella skäl tvingas avstyrka även ganska små belopp som skulle gå till ändamål av allmännyttigt eller humanitärt intresse. Låt mig nämna en sådan fråga som hjälpen till u-länderna, beträffande vilken vi väl alla — oavsett vilket belopp vi anser skall satsas — tycker att det borde finnas möjligheter att ge mer. Om nu enskilda medborgare vill ge bidrag är det ganska rimligt, tycker vi som står bakom reservationen, att de skall ha rätt att inom vissa gränser göra avdrag för gåvor till sådana ändamål. De pengar som skänks till ändamål som i gemen anses allmännyttiga kan inte sägas ha den skattekraft som övrig inkomst har. Utskottsmajoriteten anför vidare ati dylik avdragsrätt skulle medföra betydande svårigheter i det praktiska taxeringsarbetet. Gränsdragningarna skulle bli svåra att göra. Man står givetvis inför uppgiften att dra gränser mellan de områden som skall medföra sådan avdragsrätt och dem som inte skall göra det. Men dessa hinder är inte oöverstigliga. Man har lyckats lösa dessa problem i alla länder där denna avdragsrätt finns. Jag skulle inte tro att de svenska experterna på detta område — de som skriver våra författningar och kungörelser — är sämre utrustade än skattelagssakkunniga i andra länder som genomfört detta system. Utredningen skall framför allt syssla med just denna fråga. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Under en lång följd av år har riksdagen haft att ta ställning till motionsvis framförda förslag om utredning angående rätt till avdrag vid inkomsttaxering för gåvor till u-hjälp och andra allmännyttiga ändamål. Riksdagen har dock inte funnit skäl att gå med på rätt till avdrag vid taxering för gåvor till dylika ändamål. Som skäl har bl.a. åberopats svårigheterna att åstadkomma en för det praktiska taxeringsarbetet lämplig avgränsning av de ändamål till vilka bidrag skall kunna lämnas med rätt till avdrag. Det är givet att svårigheter förelig ger när det gäller att dra de gränser inom vilka avdragsrätten skall gälla. Men jag är absolut övertygad om att en utredning skall kunna klara den uppgiften. Svårigheterna är enligt min mening inte större än att de borde kunna lösas. Det torde inte råda några de Jade meningar om nyttan och värdet av det arbete som utföres såväl inom som utom landet av olika humanitära, kulturella, religiösa och vetenskapliga organisationer. Dessa organisationer utgör ett värdefullt komplement till samhällets egna institutioner, och det måste därför vara ett direkt samhällsintresse att medborgarna av statsmakterna stimuleras att stödja dessa ideella organisationers verksamhet. Med hänsyn inte minst till det ökade behovet av ekonomiskt stöd till u-länderna borde det vara angeläget att stimulera till ökade insatser i detta hjälparbete. Ett led i detta syfte skulle vara att möjligheter gavs till avdragsrätt vid taxering för gåvor till ändamål sådana som uhjälpsarbete och annan humanitär verksamhet. Eftersom jag vet att denna avdragsrätt är en komplicerad fråga, anser jag dock att en utredning först bör komma till stånd, vilket bör ske snarast möjligt. Jag tycker att det är en rimlig begäran. Därmed har man heller inte direkt bundit sig.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

Herr talman! Jag vill mycket kraftigt instämma i vad som har sagts av herr Gustafson i Göteborg och herr Börjesson i Falköping. Vi borde kunna variera oss något.

Jag ber att med detta få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Att det förhållandet att lotten har avgjort denna fråga i bevillningsutskottet skulle betyda någon särskild enighet är att dra ut konsekvenserna av lottdragningen för långt. Det är inte så sällan vi drar lott i utskottet utan att det behöver innebära motsvarande åsiktsfördelning inom riksdagen i dess helhet. Man kan naturligtvis hävda att det gäller: behjärtansvärda ändamål, och man kan tala sig varm för dessa, men vi kan inte komma förbi att frågan, vilket framhållits av utskottet och av skattelagssakkunniga, gäller om man skall frångå gällande skattelagprinciper. Varje år behandlas av riksdagen en ofantlig mängd motioner. Det begärs avdrag för än det ena, än det andra ändamålet. Samtidigt pågår en utredning om införande av definitiv källskatt. Detta går helt enkelt inte ihop. Det finns ingen gräns för vad man kan hitta på att begära avdragsrätt för. Det gäller det ena populära och behjärtansvärda ändamålet efter det andra. För min del anser jag att det är bättre att ha ryggen fri genom att följa en klar princip, så att man inte hamnar i det ovissa. Vi måste följa de lagstiftningsprinciper vi har. Skall vi gå ifrån dessa, var hamnar vi då egentligen? Levnadskostnader är inte avdragsgilla. Skattelagssakkunniga har konstaterat att det i detta fall just är fråga härom. Nu sägs det att sådana avdrag vid inkomstbeskattningen har införts i and ra länder. Ja, men låt oss då diskutera skattelagstiftningen i dessa länder och låt oss diskutera de sociala förmåner som man har där! Jag tar för givet att vi vid en sådan jämförelse skulle klara oss bra. Vi har transfereringar i budgeten på omkring 20 miljarder kronor, som vi ger till olika ändamål — det är en mängd allmännyttiga ändamål som staten tillgodoser. Men när det allmänna gör detta prövas, som vi säger i utskottets betänkande, utbetalningarna ingående och i detalj för varje särskilt ändamål. Här föreslås däremot att man utan någon vidare prövning skulle tilllåta avdragsrätt oavsett omständigheterna i samband med gåvan. Därigenom skulle prövningsförfarandet upphöra. Det skulle alltså inte bli sådan prövning som den som företas för närvarande, när man lämnar stöd i annan form, vilket vi inom bevillningsutskottet fortfarande anser vara den riktiga linjen att följa. Därigenom kan vi också hålla principen i skattelagstiftningen intakt. Däremot är det ingen i utskottet, vare sig på den ena eller på den andra sidan, som anser att man inte bör stödja behjärtansvärda ändamål. Förslaget om avdrag för periodiskt understöd till fadderbarn i u-länder, som det också finns motioner om, innebär, såsom jag har sagt här tidigare och som utskottet understrukit, att man på en omväg skulle införa en rätt till avdrag för gåvor. Detta vill vi inte vara med om, eftersom vi är emot sådana avdrag över huvud taget. I övrigt kan jag beträffande den saken hänvisa till vad utskottet yttrar om gåvorna till allmännyttiga ändamål. Eftersom vi har diskuterat denna fråga vid nästan varje riksdag under ett tiotal år kan jag inte hitta på några nya argument, och då det är onödigt att upprepa alla de gamla — jag föreställer mig att inte heller motionärer och reservanter kan hitta på ett enda nytt skäl — och eftersom vi inte kan ge avkall på den princip vi slåss om ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Här väcks hundratals motioner om avdrag hit och avdrag dit, och hur skulle det gå om man skulle bifalla alla dessa? Om man har den inställningen anser man tydligen att frågan inte är av särskilt stor vikt; den är inte viktigare än hundratals andra frågor. Om man däremot anser att dessa frivilliga organisationer gör en mycket betydelsefull insats och att det därför är värdefullt att de kan finansiera sin verksamhet, är man inte benägen att avfärda frågan så enkelt, utan då är man väl inställd på att i stället säga: Låt oss utreda detta! Herr Brandt säger, att det skulle strida mot principerna för vår skattelagstiftning. Men herr Brandt vet att vi har haft en sådan avdragsrätt vid flera tillfällen och under tillskyndan av den socialdemokratiska regeringen. Han säger också att levnadskostnader inte är avdragsgilla. Men kan man anse att det som en människa avstår av sin inkomst till ett ändamål, som allmänt anses såsom allmännyttigt, skall anses vara levnadskostnader? Jag tycker inte det har den karaktären. Jag tycker inte heller att det har den skattekraft som annan inkomst har. Sedan säger herr Brandt att man före beviljandet av statsanslag gör en noggrann prövning, men i detta fall skulle det inte bli någon prövning. Det finns dock en grundläggande prövning så till vida att myndigheterna bestämmer för vilka ändamål avdragsrätt skulle kunna beviljas. I detta ligger en pröv ning. Det är sant, herr Brandt, att inom detta finns en viss valmöjlighet för den enskilda människan om hon vill skänka till det ena eller andra allmännyttiga ändamålet. För min del anser jag inte detta vara någon nackdel.

Herr talman! Den fråga som vi här diskuterar har många gånger varit uppe till riksdagsbehandling. Det förefaller mig därför helt överflödigt att för kammarens ledamöter närmare redogöra för innehållet i den motion som jag tillsammans med kollegan herr Werner i denna kammare har väckt. Jag begärde ordet, herr talman, för att uttrycka min förvåning över utskottsmajoritetens ständiga negativism. Från den borgerliga oppositionens sida har som bekant framförts krav på att utreda möjligheterna till avdragsrätt vid beskattning för gåvor som ges till bl.a. religiösa, kulturella och humanitära organisationer. År ut och år in har den socialdemokratiska majoriteten i riksdagen envist vägrat att gå med på detta. Jag har studerat de betänkanden som avgivits av bevillningsutskottet under årens lopp beträffande denna fråga. Den socialdemokratiska majoriteten har aldrig stuckit under stol med att de aktuella organisationerna utför ett samhällsnyttigt arbete. Herr Brandt var också inne på detta i sitt anförande. Man berömmer deras initiativ, deras arbete och uppoffringar. Man stryker dem medhårs. Men ändå envisas man med att konsekvent avvisa det av högerpartiet framförda utredningskravet. Jag kan för min del inte förstå detta inkonsekventa agerande. Förmodligen är huvudorsaken till den negativa ståndpunkten att socialdemokraterna menar att staten skall vara den institution, som genom direkta bidrag skall stödja vissa organisationer och verksamheter.

Sådana bidrag lämnas endast efter ingående och detaljerad prövning beträffande varje särskilt ändamål, varvid villkoren för bidragens åtnjutande noggrant regleras. Såvitt utskottet kunnat finna är det uteslutet att åstadkomma en liknande prövning, om de allmännyttiga ändamålen skall främjas genom avdragsrätt vid taxeringen.» Här lyser statens förmyndarmentalitet igenom. De hjälpbehövande organisationerna skall knacka på kanslihusets dörr och be om en allmosa, och därigenom skulle staten framstå som den generöse bidragsgivaren. Vad har staten för förutsättningar att bättre än exempelvis en frikyrkoorganisation bedöma angelägenhetsgraden av de olika verksamhetsgrenarna? Har staten bättre förutsättningar att bedöma vad som är ett samhällsnyttigt arbete för individen och för medborgarna i stort? Herr Brandt sade också i sitt anförande att staten missar bedömningsmöjligheterna. Han framförde detta som ett av de starkaste argumenten för att socialdemokraterna är mot förslaget. Självfallet skall staten hjälpa till genom direkta bidrag av allmänna medel. Men att via beskattningen stimulera enskilda personer att lämna bidrag till ändamål som från det allmännas synpunkt är värdefulla vore ett komplement till samhällets egen verksamhet. De stora grupper av vårt folk som har intresse för de ideella strävandena kan inte förstå oviljan att bifalla yrkandena om en utredning — den ståndpunkten förefaller dem helt oförklarlig. Regeringen har förvisso inte under senare år underlättat dessa organisationers arbete — tvärtom. Den 25-pro centiga straffskatten på byggandet av kyrkor och samlingslokaler är inte bara betungande, massor av människor ser den dessutom som en helt orimlig på laga. Jag skulle tro — för att inte säga att jag tar för givet — att det i den socialdemokratiska riksdagsgruppen finns ledamöter som delar motionärernas uppfattning om avdragsrätt för vissa gåvor vid taxeringen. Med tanke på den partidisciplin som finns inom regeringspartiet kommer de emellertid säkerligen inte att framträda, utan även i år kommer man att vägra att begära en utredning. Jag hoppas dock — och många tecken tyder på det — ait den politiska ställningen i riksdagen nästa år är sådan att utredningsvägrarna befinner sig i minoritet, så att vi äntligen får en utredning av denna fråga. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det är inte bara mina personliga synpunkter jag framfört, herr Gustafson i Göteborg — jag är i gott sällskap. Jag har bakom mig dels skattelagssakkunniga, dels utskottsmajoriteten, även om den nu består av dem som segrat i lottdragningen. Jag vidhåller att det här är fråga om levnadskostnader, vilket herr Gustafson i Göteborg gjorde sig litet lustig över. Jag tycker det är märkligt att man inte är så filantropisk att man kan ge bidrag utan att samtidigt få en skattelättnad, vilken blir större ju högre inkomsten är. Herr Fridolfsson i Stockholm har totalt missförstått alltsammans, såvitt jag kunde förstå. Han talade om inkonsekvens, men vi är så konsekventa som man kan vara när vi håller på skattelagstiftningens principer. Vill riksdagen ändra dem så all right, men så länge de finns kvar håller vi på dem. Frågan gäller ju att ge skattelättnad, inte åt mottagaren, utan åt dem som inte kan ge en gåva utan att få skattelättnad. Det är väl ändå uppenbart att det är mer rättvist att ge bidrag och därmed hjälpa dem som dessa allmännyttiga företag hjälper. Jag underströk att vi gör detta i så stor utsträckning att vi transfererar över 20 miljarder kronor varje år. Det är inte litet pengar! Vad beträffar herr Fridolfssons tal om Ppartidisciplinen är det väl inte märkvärdigare att socialdemokraterna håller samman än att andra partier gör det. Det är väl lättare att förstå att ett parti håller samman än att tre partier alltid går tillsammans och alltid företräder samma linje. Att sådan disciplin förekommer är väl konstigare än att man håller ihop inom ett parti. Herr Fridolfsson säger vidare att det nästa år kan bli en ändring, eftersom majoriteten här i riksdagen då kanske är en annan än den nuvarande. Det skall då bli intressant att se hur ni får er budget att gå ihop, om ni försöker tillgodose alla de motionskrav som ni under årens lopp fört fram. Jag föreställer mig emellertid, att ert ställningstagande då blir ett helt annat.
Herr talman! Herr Brandt tror att vårt ställningstagande i denna fråga skall bli annorlunda nästa år. Jag kan försäkra honom att så inte blir fallet. Vi tycker att detta är en mycket allvarlig fråga, och jag är litet förvånad över herr Brandts sätt att föra utskottets talan i detta sammanhang. När jag säger att man inte bör betrakta utgifter som en person har för allmännyttiga ändamål såsom levnadskostnader, så anser herr Brandt att jag försöker göra mig löjlig över ett sådant betraktelsesätt. Det gör jag visst inte. Jag anser att detta är ett allvarligt ämne, som också bör behandlas med allvar. Herr Brandt anser att han är i gott sällskap, eftersom även skattelagssakkunniga har invändningar att göra. Jag känner till det. Men vi får komma ihåg, att skattelagssakkunniga inte uteslöt möjligheten till avdragsrätt — de anvisade t.o.m. vissa vägar för avdrag — men de hyste en del betänkligheter mot saken. En av dessa betänkligheter var, att om denna avdragsrätt infördes så skulle vissa människor med höga inkomster bli utsatta för påtryckningar från ideella organisationer att öka sina bidrag. Det ansåg skattelagssakkunniga vara en nackdel. Jag anser det tvärtom vara en fördel. Meningen med detta System är ju inte att man skall bereda skattelättnader för folk som ger bidrag till allmännyttiga ändamål, utan meningen är att göra det möjligt för dessa människor att öka sina bidrag till de allmännyttiga ändamålen. Det är detta som är det viktiga när vi nu ser att staten inte kan öka sina anslag till dessa ändamål. Jag är säker på att herr Brandt liksom de flesta andra i denna kammare anser att det finns många ändamål som det verkligen vore värt att stödja. Men man tvingas att gå upp här i talarstolen och hänvisa till att man av statsfinansiella skäl inte kan tillstyrka förslag om bidrag. När vi nu anvisar en väg som gör det möjligt att ge ökat bidrag till dessa allmännyttiga ändamål, tycker jag att man inte bör avvisa förslaget om en utredning av denna fråga. Därför anser jag att alla kammarens ledamöter oavsett partitillhörighet — uppriktigt sagt tycker jag inte att detta är en partipolitisk fråga — skulle kunna rösta för reservationen.

Herr talman! Herr Brandt är förvånad över att folk inte kan ge gåvor utan att begära skattebefrielse. Herr Brandt borde veta att inte minst medlemmarna i de frikyrkliga sammanslutningarna här i landet offrar hundratusentals för att inte säga miljontals kronor på sin verksamhet utan att få någon som helst skattebefrielse. Detta gör man och kom mer man att göra trots den socialdemokratiska negativismen. Den utredning som vi hemställer om skulle gälla ett maximerat avdragsbelopp. Med de belopp som skulle kunna komma i fråga bedriver man ingen kristen eller humanitär verksamhet — var så säker! Enligt OECD har vi här i landet världens hårdaste skattetryck. Naturligtvis slår detta igenom inte minst hos de vanliga enkla människor som till stor del utgör frikyrkornas och dessa andra organisationers medlemmar. Därför skulle en sådan här avdragsrätt, medföra en välkommen lättnad, och regeringen skulle få färre uppvaktningar från dessa organisationer, eftersom de lättare skulle kunna klara sina ekonomiska engagemang. Så bara ett par ord om partidisciplinen. Jag menade att det finns frikyrkliga socialdemokratiska riksdagsmän, som anser det vara viktigare att lojalt följa partilinjen än att föra samfundsmedlemmarnas talan; de är mer socialdemokrater än frikyrkomän.

Herr talman! När jag talade om löjligheter, så var det därför att jag fattade herr Gustafson i Göteborg så att han gjorde sig löjlig över mig därför att jag sade att detta var levnadskostnader. Jag vidhåller det. Man har rätt att göra avdrag för omkostnader för inkomsternas förvärvande, men hur man i Övrigt använder inkomsterna ligger helt enkelt vid sidan av skattelagstiftningen — den delen är levnadskostnader. Ger man bort en gåva så är det en levnadskostnad — den saken är väl ganska uppenbar. Skattelagssakkunniga har uttalat — jag citerar ur bevillningsutskottets förevarande betänkande — »att enbart den omständigheten att ändamålen är behjärtansvärda och att institutionerna behöver stöd ej utgör skäl för avdragsrätt vid beskattningen. Det kan vid förutsättningslöst övervägande = befinnas lämpligare att understöd ges i annan form, om understöd från det allmännas sida över huvud taget anses böra ifrågakomma.» Herr talman! Mer skall jag inte delta i debatten. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Som motionär vill jag — för vilken gång i ordningen minns jag inte men detta kommer väl i alla fall att bli den sista — säga några ord i den fråga som behandlas i utskottsbetänkandet. Frågan har varit före vid ett otal riksdagar, senast 1966 och 1967. Vid dessa tillstyrkte utskottet yrkandet om en skrivelse till Kungl. Maj:t angående utredning i ärendet. Det är riktigt som har sagts att det inte råder några delade meningar om värdet och nyttan av det arbete, som utförs både inom och utom vårt land av olika humanitära, kulturella, religiösa och vetenskapliga organisationer. Om värdet av detta arbete på skilda områden behöver man alltså inte diskutera. Men om vägarna för att ekonomiskt främja detta arbete går meningarna isär — det har herr Brandt rätt i. Vi motionärer och många andra har den uppfattningen att riksdagen bör lagstifta om införande av rätt för fysiska personer till avdrag vid den statliga inkomstbeskattningen upp till en viss maximigräns. Det gäller alltså gåvor till u-hjälp och andra uppenbart allmännyttiga ändamål. Jag har den uppfattningen att denna fråga hör till de spörsmål som kommer att leva och göra sig påminda tills de blivit lösta på ett ur vår synpunkt tillfredsställande sätt. Jag börjar ju som herr talmannen vet höra till de gamla i denna kammare och jag minns vad herr Adolv Olsson i Gävle sade i debatten 1955 när detta spörsmål var före. Hans ord föll ungefär så här: Den springande punkten i detta sammanhang är inte de små gåvor som det kan vara fråga om, utan det är risken för att vi öppnar vägen för ett avhändande av stora skatteobjekt. Kan man finna en väg där dessa risker uteslutes skall jag inte ställa mig omöjlig till att i detta sammanhang medverka till en lösning. Vi som lyssnade fann herr Adolv Olssons ord resonabla och har sökt att finna en sådan väg som han förordade. Vi har därför föreslagit ett maximibelopp på t.ex. 1000 kronor. Den förståelsens milda ande som från Adolv Olssons sida svävade över denna fråga har knappast funnit något fäste bland hans partikamrater i bevillningsutskottet sedan han lämnade riksdagen. Jag beklagar det. Jag vet att man kan se denna fråga från olika principiella synpunkter. Jag vill visst inte säga att de som hävdar en annan uppfattning är totalt främmande för all saklig behandling av frågan. Det vore både dumt och oriktigt att säga det. Men jag tycker att man inte behöver låsa fast sig så fruktansvärt vid en princip att man inte kan tänka sig en ändring, om det finns verkligt bärande sakskäl för att ändra sig. Det är ju, som herr Gustafson i Göteborg sagt här förut, inte fråga om att någon skall kunna tillskansa sig förmåner, utan det gäller att man skall få möjlighet att ge ännu mer än för närvarande. De ideella organisationerna utgör, skulle man väl kunna säga, ett värdefullt komplement till samhällets egna institutioner. Det borde därför kunna anses vara ett direkt samhällsintresse att statsmakterna sökte stimulera till att människor ännu mera stödde och offrade frivilligt till ideell verksamhet. Det växande behovet i u-länderna är vi vakna för, men den ekonomiska ökningen av bidragen till denna verksamhet från samhällets sida är inte något att yvas över. Som skäl för den långsamma ökningen åberopar man finansiella, organisatoriska personella och administrativa svårigheter. Jag skall inte gå in på bärigheten i dessa skäl. Men att t.ex. missionens arbete i uländerna på skolans och sjukvårdens område — även sedan de inhemska kyrkorna fått ansvaret för verksamheten — är betydande och behoven skriande, vet ju alla som lever med i detta arbete. Förr gjorde man i debatten gällande att det skulle föra med sig en hel del krångel vid taxeringen om man bifölle vårt yrkande. Det skälet för avslag har inte anförts de senare åren. Till en del tas de upp i utskottets utlåtande i år. I stället har man velat lösa frågan genom att låta eventuella bidrag gå över budgeten, alltså genom direkta statsbidrag. Jag vill i det sammanhanget, herr talman, säga att jag alltid varit tveksam inför bidragslinjen över budgeten, men jag kan å andra sidan inte förstå att bidragslinjen skulle behöva utesluta avdragslinjen. Jag har svårt att förstå varför utskottet inte ens velat gå med på en utredning. Utskottet har, tycker jag, haft mycket svårt att argumentera bort det faktum att många länder i Europa har infört avdragsregler vid beskattningen just efter de linjer vi förordat. Jag har inte kunnat finna att t.ex. Danmark har så avvikande skatteregler att man fördenskull måste underkänna lagstiftningen där som ett till efterföljd manande exempel. Det intressanta i detta sammanhang är för resten, herr talman, att det var en socialdemokratisk dansk regering som tog initiativet till den lag som tillåter rätt till avdrag vid beskattning för gåvor givna till de ändamål det här är fråga om. Jag har inte heller från något parti i Danmark hört, att man ansett det fattade beslutet vara ett misstag. Tvärtom vandrar man vidare på den inslagna vägen. Jag yrkar bifall till reservationen av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman! Det är ett omfattande arbete som utförs på frivillighetens väg i vårt land, och kanske borde det ägnas mer uppmärksamhet. Det är en ovärderlig tillgång att det finns människor som frivilligt satsar tid och medel för att tjäna sina medmänniskor och därmed samhället. Denna anda och dessa initiativ utgör en tillgång i och för vår demokrati som vi inte har råd att avvara. Därför anser vi det vara statens plikt, inte att försvåra, utan att stödja och stimulera. U-hjälpen har poängterats i debatten och frivilliginsatsen har härvidlag varit och är enastående. Den frivilliga insatsen på det kulturella, ideella, relisiösa och humanitära området betyder oerhört mycket för vårt land. Det arbete som utförs frivilligt bland vår ungdom kan inte nog uppskattas. Därtill kommer det som frivilligt görs för dem som misslyckats och behöver samhällets vård. Vad skulle det kosta staten att utföra detta arbete? Om vi avhänder oss den tillgång som frivilliginsatsen utgör, kommer det att kosta staten mer att utföra detta arbete än det kostar att tillmötesgå motionärernas och reservanternas önskemål. Det skulle vara intressant att få veta "vad broderskapsrörelsens representanter tycker och tänker. Det finns säkert många broderskapare i vårt land som :gärna skulle vilja stödja reservationen i dag. Vilka vägar som är bäst får en kommande utredning ta ställning till. Jag ber bara att få hänvisa till de alternativ som anges i motionerna I:639 och II: 597. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen. de principer som framförts i motionerna.

Herr talman! Denna fråga är av mera materiell karaktär än den föregående men berör ungefär samma sak, nämligen rätten att göra avdrag. Vad motionärer och reservanter i detta fall vill är att medel från intäkter av grus-, torveller lertäkt skall få avsättas till en återställningsfond, där medlen skall kunna användas av exploatören för att snygga upp och återge marken eller området ett ur miljösynpunkt tilltalande utseende. Det sättet anser vi vara det minst krångliga och mest effektiva för att få till stånd det restaureringsarbete som vi alla önskar på detta område. Genom möjlighet till avsättning till en sådan fond och avdrag för det som åtgår till återställningsarbetet stimuleras också innehavarna av sådana täkter att omedelbart medverka till ett dylikt återställningsarbete. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till den reservation som avgivits vid bevillningsutskottets förevarande betänkande.

Herr talman! Motionärerna har påpekat att exploatör av grustäkt har skyldighet att utföra vissa återställningsarbeten samt att det arbetet ofta verkställes sedan exploateringen är avslutad. På grund härav anser motionärerna det vara riktigt att exploatören får rätt att under den tid verksamheten pågår avsätta viss del av inkomsten till en fond för att täcka kostnaderna för återställningsarbetet. Högerns representanter i utskottet har, som herr Lothigius anfört, reserverat sig för bifall till motionerna. I bevillningsutskottets betänkande redovisas två förhandsbesked från riksskattenämnden, i vilka nämnden förklarat de sökande icke vara berättigade till avdrag för avsättning för täckande av framtida kostnader. Ingetdera av de båda fallen är dock av sådan art att man med säkerhet kan påstå att det är normgivande. Något regeringsrättsavgörande föreligger heller inte. Frågan om avdrag för framtida kostnader bedöms dock av regeringsrätten restriktivt. Skattskyldig skall kunna visa att åtagandet medför betydande framtida utgifter. Utskottet har anfört att i en rationellt driven täktverksamhet utföres en stor del av återställningsarbetena medan uttagen pågår. Om en exploatör kan visa att han får betydande utgifter efter det att arbetena är avslutade är det inte uteslutet, att regeringsrätten kommer att anse vederbörande berättigad att göra avsättningar med skäligt belopp för att täcka den framtida kostnaden. Jag skall slutligen erinra om att skattskyldig enligt förordningen om rätt till förlustutjämning har möjlighet att åtnjuta avdrag för tidigare åsamkad förlust. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vid första lagutskottets utlåtande nr 22 är fogad en blank reservation av fröken Mattson, som i första kammaren väckt en motion lika lydande med en motion av herr Bergman och mig i denna kammare. I dessa motioner har frågan om förfarandet vid bodelning i anledning av hemskillnad och äktenskapsskillnad aktualiserats. Det förhåller sig ju så på äktenskapsrättens område att parterna är berättigade till fri rättegång i samband med skilsmässa. Denna rätt är emellertid begränsad till själva äktenskapsskillnaden och gäller ej t.ex. bodelning i samband med ett tvångsskifte. För denna bodelning förordnas en särskild skiftesman, men tyvärr har denne inte alltid juridisk erfarenhet eller kunnighet. Denne skiftesman skall framlägga förslag till bodelning om makarna inte frivilligt kommer överens härom. Även om parternas bo inte är särskilt omfattande, kan det vara juridiskt besvärligt att på ett rättvist sätt genomföra bodelningen. Oftast förekommer svårigheter när det gäller bostaden, speciellt om det är fråga om ett egethem eller en s.k. insatslägenhet. Kostnaderna för bodelningsförrättningen, liksom för den eventuella juridiska hjälp parterna måste anlita för att hävda sin rätt, får dessa själva stå för. Detta förhållande har fått till följd att parter i små ekonomiska omständigheter inte har möjlighet att rättsligt pröva förfarandet vid bodelningen. Inte alltid kan man heller få tag i en lämplig skiftesman, eftersom denne kan riskera att ej erhålla ersättning för sitt arbete om parterna saknar ekonomiska tillgångar. Detta såväl ur rättssäkerhetssynpunkt som ur social rättvisesynpunkt otillfredsställande förhållande är bakgrunden till att frågan motionsvägen har aktualiserats av oss. I motionerna har vi hänvisat till att man såväl i Danmark som i Norge har ett annat system, där bodelningen i de fall parterna ej kommer överens förrättas av en särskild skiftesrätt, som kostnadsfritt löser frågan om parternas bodelning, varvid således ett rättsligt förfarande garanteras. De remissinstanser som tillfrågats har ställt sig tveksamma till förslaget om inrättande av en särskild skiftesrätt här i Sverige, bl.a. av organisatoriska skäl.

Den uppfattningen delas alltså av samtliga remissinstanser. Remissinstanserna har genomgående förordat en utvidgning av möjligheterna för mindre bemedla de att erhålla fri rättegång även vid själva bodelningen i samband med ett tvångsskifte. Att få till stånd en sådan ordning har också varit huvudsyftet med vår motion; förslaget om en särskild skiftesrätt skall alltså sättas in i detta sammanhang. Även utskottet synes dela vår och remissinstansernas syn på själva grundfrågan, eftersom det i utskottsutlåtandet heter att »olägenheter utan tvivel föreligger i vissa avseenden; bl.a. är det otillfredsställande att ersättningsmöjligheterna växlar i olika delar av landet». Det är därför svårt att förstå att utskottet inte tillstyrkt motionerna, i vilka det ju hemställts »att riksdagen måtte besluta att i skrivelse till Kungl. Maj:t begära prövning av förfarandet vid tvångsskifte i anledning av hemeller äktenskapsskillnad». Utskottet uttalar i stället att denna fråga måste bedömas i det större sammanhang som hela rättshjälpsfrågan utgör. Eftersom rättshjälpsfrågan emellertid enligt utskottet faller utom ramen för de väckta motionerna, kan jag bara säga som studenten sade till professorn sedan han kuggats i tentamen: »Jag kommer tillbaka!» Och jag lovar att då, herr talman, aktualisera hela rättshjälpsfrågan. En lösning av de problem som vi tagit upp i motionerna är såväl ett rättssäkerhetskrav som ett socialt rättvisekrav. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Eftersom herr Hugsson inte ställde något yrkande, har jag ingen anledning att i dag ta upp någon debatt i ärendet, särskilt som herr Hugosson lovade att ärendet skall återkomma. Herr Hugosson citerade vidare stora delar av utskottets skrivning, och jag är övertygad om att herr Hugosson inser att utskottet inte haft möjlighet att ta ställning till den detalj som han pekade på, eftersom frågan faller utom ramen för de väckta motionerna. Jag har ingenting emot att vi på nytt får diskutera frågan och söka finna en lösning av den i det större sammanhang, som utskottet antytt. Herr talman! Med det sagda och med hänvisning till de avsnitt av utskottets. skrivning, som herr Hugosson citerade, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Detta ärende rör frågan om offentliga försvarare i brottmål. I egenskap av motionär skall jag be att få säga några ord. Vi har ett system med offentliga försvarare i brottmål, vilket är bra och riktigt. Det är väl en självklarhet i en rättsstat att envar anklagad skall ha tillgång till fullgod rättshjälp. Jag anser dock att det system vi har är behäftat med vissa brister. Jag skall redogöra för de mest iögonfallande. Till att börja med vill jag framhålla att det är så att offentlig försvarare i brottmål utses på frivillighetens väg. Man anlitar de advokater som finns. Jag tror inte att det i stort sett i praktiken har visat sig svårt att få tag i offentliga försvarare, men rent formellt skulle man — eftersom systemet vilar på frivillighetens grund — kunna tänka sig att det någon gång kunde vara omöjligt att skaffa fram någon. Det är principiellt felaktigt att förhållandena är sådana. Det har alltså stundom visat sig svårt att få tag i offentlig försvarare. I exempelvis Norrland är det ibland besvärligt att få medlemmar av Advokatsamfundet som offentliga försvarare. Vidare är det på det sättet att domstolen avgör om offentlig försvarare skall utses och i så fall vem som skall vara det. Det är naturligtvis inte riktigt bra att samma domstol som sedan skall döma i målet avgör om vederbörande anklagad skall ha tillgång till offentlig försvarare eller inte. Det är inte orimligt att den person som blivit dömd vid domstol och blivit förvägrad att få offentlig försvarare sedan säger sig att han var dömd på förhand, eftersom han inte fick någon offentlig försvarare. Han kan alltså tycka att det gick som det gick av denna anledning. Helt säkert skulle ett sådant antagande vara alldeles ogrundat, men det är otillfredsställande nog att denna misstanke kan uppkomma hos den dömde. Dessutom avgör alltså domstolen vem som skall utses till offentlig försvarare. Som vi alla vet uppstår fixstjärnor på detta område. Vissa advokater får rykte om sig att kunna mer än andra. De anklagade vill sedan ofta gärna ha dessa som offentliga försvarare även när det gäller relativt bagatellartade förseelser. Detta förvägras vederbörande anklagad i många fall. Det förhållandet att man inte får den advokat man vill ha tas inte sällan till intäkt för att man är dömd mer eller mindre på förhand. Arvodena för offentliga försvarare uppgår många gånger, vilket är allmänt bekant, till mycket stora belopp. Det kan röra sig om 70 000, 80 000 och ända upp till 100 000 kronor. Jag vill inte säga att dessa arvoden är oförtjänta, men hos allmänheten, som till sist i regel får betala dessa pengar, vållar dessa stora ersättningar ofta en viss förtrytsamhet. Det är inte bra ur rättssamhällets synpunkt. Det är också så — vilket framgått av uppgifter i stockholmspressen helt nyligen — att det inom advokatkretsar väcker ett visst missnöje att en del advokater anses favoriserade av domstolarna, som alltså skulle utse offentliga försvarare inom en viss grupp av advokater, medan andra ställs utanför. Till sist vill jag framhålla, vilket kanske är det allvarligaste felet med det nuvarande systemet, att den anklagade och så småningom dömde blir ersättningsskyldig för det försvar han fått av en offentlig försvarare. Det innebär alltså att den som blivit dömd, kanske till ett frihetsstraff, när han kommer ut och skall återinpassas i samhället blir ansatt av exekutiva myndigheter för att betala de rättegångskostnader som uppstått. Detta strider mot en modern kriminalpolitisk syn som dock — som väl är — har till huvudsyfte att återanpassa den brottslige till ett normalt liv. Alla dessa brister och olägenheter skulle man — tror vi motionärer — komma ifrån om man hade ett system med statsanställda offentliga försvarare. Vi tycker att det vore naturligt att samhället ställde försvarare till förfogande på samma grunder som man nu ställer åklagare till förfogande. Det ena är lika viktigt som det andra i ett rättssamhälle. Därför borde dessa två funktionärer stå på samma grund. Vi menar alltså att statsverket borde anställa offentliga försvarare, förslagsvis indelade efter samma system som åklagardistrikten. Dessa försvarare skulle avlönas av statsverket, och man skulle sedan inte ta ut några pengar av den anklagade eller dömde. Motionen har remissbehandlats och blivit föremål för en nedgörande kritik från de allra flesta håll. Det har till och med i något remissyttrande talats om att motionen är diktaturinspirerad och inte demokratisk. Det har jag väldigt svårt att förstå. Först och främst kan man naturligtvis säga att något gott kan komma även från diktaturländerna och att förslaget inte bör utmönstras enbart av den anledningen att man anser det diktaturinspirerat. Dessutom har jag mycket svårt att förstå att den synen på problemet, att envar anklagad skall ha tillgång till fullgod rättshjälp och att denna skall vara kostnadsfri, skulle vara odemokratisk. Jag tycker tvärtom att det är en i högsta grad demokratisk tanke att en anklagad i en rättsstat skall få rättshjälp kostnadsfritt. Några remissinstanser har också sagt att det är oriktigt att försvararna skulle vara statsanställda. Dessa uttalanden andas en viss aversion mot statstjänstemän över huvud taget. Man betecknar statstjänstemän som människor som gör ungefär vad de blir tvingade till, som inte kan engagera sig och som inte har någon verklig lust att arbeta med de uppgifter de blir ålagda. Detta är ett mycket orättvist betyg. Det sägs i något remissyttrande att det vore oriktigt om en offentlig försvarare skulle vara anställd av motparten. Man anser att staten är part i rättegången, vilket är ett synsätt som jag inte vill dela. Jag anser att staten inte är part i någon rättegång. Vid ett brottmål skall staten se till att det ordnas goda förutsättningar för en objektiv rättegång. Det skall finnas funktionärer som sköter detta, åklagare, domare och försvarare. När man säger att det vore oriktigt att en försvarare skulle vara anställd av statsverket, träffar denna kritik också domarkåren, eftersom domarna också är anställda av staten. Nämndemännen är avlönade av staten och skulle i så fall vara anställda av den ena parten. Detta är ett mycket underligt synsätt. Jag anser inte att något av de argument som av remissinstanserna har anförts mot motionens syften är särskilt tungt vägande. Det är i stor utsträckning tröghetens lag som verkar. Jurister är ett konservativt släkte — på gott och ont. Förslaget är måhända för omstörtande för att man skall kunna acceptera det på en gång. Herr talman! Även om första lagutskottet inte har velat verka för motionens syften, är jag viss om att tiden kommer att göra det. Därmed skall jag tills vidare vara nöjd.

Herr talman! Motionärerna har inte yrkat bifall till motionen, vilket innebär att det inte är nödvändigt att ta upp någon större diskussion beträffande denna fråga. Det är riktigt, som herr Sjöholm anför, att alla remissinstanser har uttalat sig mot det föreslagna systemet. I motionerna framförs, som herr Sjöholm också har sagt, åtskilliga kritiska synpunkter på den nuvarande ordningen med offentliga försvarare, och ett nytt system med statsanställda försvarare föreslås. I utskottet anser vi att det system som för närvarande tillämpas är ganska tillfredsställande.

Utskottet anser sålunda att det inte finns något skäl att för närvarande bifalla motionärernas hemställan. Utskottet föreslår därför att motionen i fråga inte måtte föranleda någon riksdagens åtgärd.

Herr talman! Sedan hösten 1967 föreligger ett sakkunnigbetänkande med förslag till lag om skyldighet att föra räkenskaper. Enligt förslaget skulle skyldighet att föra räkenskaper åligga förutom vissa juridiska personer envar annan som yrkesmässigt driver självständig rörelse, dock ej den som brukar jordbruksfastighet eller idkar uthyrning av annan fastighet. Det är mot denna bakgrund som vi har motionerat och föreslagit att man skall göra en utredning om behovet av en vidgad revisionsplikt i Sverige. Det kan tyckas egendomligt att man här skulle skapa ytterligare krångel på detta område. Det heter nu att åtal för oaktsamhet och uppsåt kan väckas, därest myndighet vid granskning funnit anledning göra anmälan och icke som nu endast vid betalningsinställelse. Men i och med att man också kommer att införa skärpta straffbestämmelser anser vi det nu vara väsentligt att en ännu större del av den företagsamhet som här kommer i åtanke åläggs denna revisionsplikt. Man har i Norge haft en sådan revisionsplikt sedan ett tiotal år, och vi tror att denna plikt i stället för att stjälpa företagen utgör en hjälp för dem. Inte minst inom bankinstituten säger man att det föreligger ett stort behov av att kunna överblicka ett företags ställning, varigenom man på ett bättre sätt än hittills kan bedöma dess kreditvärdighet och andra faktorer. Man blir även säkrare på att bedöma företagets möjligheter för framtiden. Det föreligger också vissa strukturförändringsskäl som det finns anledning att framhålla. Utskottet har avstyrkt motionerna och åberopat de olika remissinstanserna. Det är felaktigt att i utskottsskrivningen säga att remissinstanserna i stort sett varit negativa. Det är bara en remissinstans som klart avstyrkt, nämligen Köpmannaförbundet. De andra fem instanserna har sagt ja, flera ett direkt ja. Jag vill särskilt påpeka det sistnämda. Jag tror, herr talman, att denna fråga kommer igen till riksdagen. Jag har nu inget yrkande.

Herr talman! Det kanske kan förefalla litet märkligt att jag begär ordet vid behandlingen av föreliggande utskottsutlåtande, då jag inte är vare sig motionär eller ledamot av utskottet. Även om föreliggande utlåtande ej behandlar administrationskostnaderna för skördeskadeskyddet, anser jag att det finns anledning att ta upp denna fråga, och detta är skälet till att jag har begärt ordet. Det finns därför anledning, herr talman, att närmare penetrera frågan om administrationskostnaderna för skördeskadeskyddet. Enligt uppgifter som jag fått skulle för budgetåret 1968/69 administrationskostnaderna för skördeuppskattning, skördeskadeskydd och lantbruksregister uppgå till 7645 000 kronor. Uppskattningsvis skulle inte mindre än 5 miljoner kronor hänföras till skördeskadeskyddet. På riksplanet har statens jordbruksnämnd vissa kostnader för skördeskadeskyddet i anledning av besvärsärenden m.m. på 10 000—20 000 kronor. På regionplanet har lantbruksnämnderna kostnader på cirka 600 000 kronor per år för samma ändamål. De sammanlagda administrationskostnaderna för skördeskadeskyddet uppgår till över 5,6 miljoner kronor. Denna summa synes alldeles för hög om man tänker på att staten skjuter till 15 miljo ner kronor och jordbrukarna själva ungefär samma belopp till skördeskadefonden. Skall administrationskostnaderna verkligen behöva vara så höga? De dryga kostnaderna för att administrera skördeskadeskyddet bör ge statsmakterna och jordbrukets organisationer anledning att ta sig en funderare på om det inte vore möjligt att ersätta . skördeskadeskyddet med låt oss säga ett resultatutjämningskonto kombinerat med ett katastrofskydd. Herr talman! Jag har intet yrkande.

Herr talman! Anledningen till detta utskottsutlåtande är motionerna I:705 och II: 905, som jag varit med om att väcka. De frågor som tas upp däri liksom den fråga som herr Börjsesson i Falköping tog upp berörs även i jordbruksutskottets utlåtande nr 16. I motionerna har vi tagit upp dels frågan om vissa tekniska förbättringar av skördeskadeskyddet, dels frågan om utbetalning av skördeskadebidrag och kompletteringar av skördeskadeskyddet — eventuellt, som herr Börjesson i Falköping nämnde, genom en allmän resultatutjämning. Beträffande de tekniska förbättringarna har vi i motionen framhållit att oljeväxterna bör bedömas på samma sätt som andra grödor. Skördetekniska nämnden har i det fallet uttalat: »Vid en pågående översyn av tekniken för normskördeberäkningarna prövas möjligheterna att i fortsättningen beakta den årliga skördeökningen även för oljeväxterna.» Man kommer att sträva efter att få lika bedömning, och det är bra. Vi har också påtalat att områden som blivit utsatta för översvämning för närvarande inte räknas med vid skördeskadeersättning. Skördestatistiska nämnden har mycket positivt uttalat att även förluster av detta slag borde beaktas i skördeskadeskyddet, och man avser uppenbarligen att ta upp frågan så fort man har möjlighet därtill. De obesådda arealerna har vissa år haft stor negativ betydelse, eftersom man inte fått räkna med dem i skyddet. Skördestatistiska nämnden har för avsikt att vid den pågående utredningen försöka rätta till det missförhållandet. Vi har också tagit upp normskördeberäkningen, som hör till det viktigaste inom skyddets ram. En undersökning i syfte att effektivisera tekniken för att få en rättvisare bedömning av normskördarna pågår för närvarande. Vad vi kanske framför allt velat framföra genom vår motion är uppfattningen, att skördeuppskattningsområdena bättre bör anpassas till de geografiska betingelserna. Det visade sig nämligen i höstas att det i stora delar av Västsverige och även i Mellansverige var stora arealer vårsäd som inte kunde bärgas. Dessa arealer låg inom skogsbygden i området, medan slättbygderna inom samma skördeuppskattningsområde fick mycket god skörd — det blev ju i stort sett en mycket god skörd i höstas. Genom att dessa båda delar av området läggs ihop, blir det inget utfall från skördeskadeskyddet trots att man på vissa gårdar i skogsbygden får en mycket dålig skörd. I mitt hemlän, Sörmland, var det ungefär 2 000 ha vårsäd som inte alls kunde bärgas.

Det tycker jag är ett utomordentligt bra system, och jag hoppas att man kommer att använda det även i fortsättningen. Gör man det, finns det inte så stort behov av den förändring av områdena som vi krävt i motionen, men detta är naturligtvis också en väg som bör prövas, något som man uppenbarligen även avser att göra. Jag har alltså, herr talman, ingen anledning att gå emot den positiva skrivning som utskottet har presterat genom att peka på vad som är på gång. Vi motionärer kan vara helt tillfredsställda härmed. =: | Eftersom herr Börejsson i Falköping tog upp också den andra delen av denna fråga, är det kanske tillåtet även för mig att beröra den saken; även om den mer hör samman med den fråga som behandlas i nästa utlåtande — jordbruksutskottets utlåtande nr 16. Det gäller frågan om utbetalning äv skördeskadebidragen. Jag vet att även fru Sundberg kommer att behandla den frågan. : : | Utskottet säger att en »i och för sig angelägen lösning på problemet torde därför få sökas utefter andra vägar». Vilka andra vägar tänker då utskottet på? Vissa andra vägar pekade herr Börjesson på, och riksdagen har redan tidigare i vår behandlat frågan om en allmän öppen resultatutjämning. Den frågan behandlades i bevillningsutskottets betänkande nr 22. Då avstyrkte emellertid socialdemokraterna i bevillningsutskottet förslaget om införandet av en allmän öppen resultatutjämning, förbättrad förlustutjämning, produktionsutjämning, osv. Detta är en möjlighet att lösa frågan, men jag anser att det inte är tillräckligt, ty ofta uppkommer den situationen, att en lantbrukare som har ett familjejordbruk kanske får en obetydlig nettoinkomst eller ingen nettoinkomst alls efter en skördeskada och ändå inte får någon som helst utdelning från skördeskadeskyddet där för att självrisken är så pass hög. Den skall i medeltal vara 15,5 procent. Om vi antar — det är litet »höftade» siffror — att gården är på 100 ha och har ett skördevärde av 2 000 kr. per ha, så blir självrisken 31000 kr. Om han normalt skulle ha fått en inkomst på 30 000 kr. och hela denna inkomst försvinner, får han ändå inte ut någonting från skördeskadeskyddet. Därför anser jag att skyddet behöver kompletteras på något sätt. En möjlighet är naturligtvis att införa en allmän öppen resultatutjämning, men en sådan hjälper inte heller de unga lantbrukare som inte har kunnat bygga upp något skydd för framtiden. Därför borde ett skördeförskott komma in i bilden. Man borde, anser jag, kunna återuppliva tanken på de skördeskadelån, som man tidigare hade men som hade den nackdelen att det blev betydande svårigheter för dem som fick ett eller flera lån att klara återbetalningen. Det var därför man gick ifrån den metoden, och det är därför man kritiserar den. Vi föreslår i stället att man under det år då man verkligen behöver komplettera inkomsten av den dåliga skörden med någon annan inkomst skall kunna få ett lån som kallas för förskott, som man tar upp som inkomst det året och som man i konsekvens därmed får dra av när man senare gör avbetalningen till långivaren. Det systemet skulle kunna hjälpa många, framför allt unga lantbrukare. Jag är förvånad över att utskottet inte har gått in litet närmare på den frågan; man säger bara att problemen i samband med den inte går att lösa. Man borde väl ändå kunna undersöka möjligheterna att lösa frågan på det sättet. Jag skall avstå från att ställa något yrkande, eftersom det bara finns en blank reservation att anknyta till. Men jag vill framhålla att det är angeläget och nödvändigt att lösa denna fråga och att vi därför måste komma tillbaka och återigen försöka få riksdagen att förstå hur angeläget det är att få en lösning till stånd.

Herr talman! Jordbruksutskottets högerledamöter har på denna punkt avgivit en blank reservation till utlåtandet. Utskottet vill inte bifalla motionsförslaget att skapa ett system som skulle ge jordbrukare möjlighet att få förskott på sin skördeskadeersättning. Herr Hedin har redan framhållit angelägenheten av att någon form av utjämning kommer till stånd. Vi hörde också herr Börjesson i Falköping tala om resultatutjämning som ett önskvärt medel för att förhindra, att man ett visst år får skatta såväl för inkomsten av en god skörd som för skördeskadeersättning som betalats ut ett år efter den felslagna skörden. Jag skulle emellertid vilja anlägga ytterligare några synpunkter på denna fråga. Man talar om skördeskadeförskott. Förskott i allmänhet innebär ju att någonting utbetalas innan det finns juridisk eller annan skyldighet därtill. Nu har våra jordbrukare på grund av ett visst administrativt förfarande vant sig vid att betrakta skördeskadeersättningens utbetalande under året efter det år, på vilket beräkningarna gjorts, som normalt, medan en utbetalning i någon form under det gällande året kallas förskott. Vi kan se oss omkring. Inom prak tiskt taget alla områden utvecklas datatekniken med rasande fart. Också skördestatistiska nämnden använder sig nu av databehandling, ett förfarande som med all säkerhet förbättrar såväl indelningen i skördeskadeområden som skördeskadeberäkningarna, varvid man i hög grad inriktat sig på en effektivisering av hela systemet, en effektivisering som givetvis syftar till att minska skillnaden mellan den verkliga och den beräknade skadan på brukningsenheten. Men det kan väl inte vara inopportunt om man med litet kunskap om vad ett väl utvecklat datatekniskt förfarande kan innebära också när det gäller en tidsmässig effektivisering vågar hoppas på en sådan. Vi fick när vi tillfrågade representanter för skördestatistiska nämnden beskedet att de använder datateknik just för den form av effektivisering som jag redogjort för. Men däremot ansåg man att man ännu inte gjort någon större tidsvinst. Mig förefaller detta ganska förvånande. Man har ju nämligen infört en obligatorisk skördeskadeanmälan, vilket betyder att man redan under första halvåret får in tillräckligt med material för att programmera uppgifterna från hela vårt lands brukningsenheter. Vi har också när områdesindelningen en gång är fastställd — på den punkten måste det som herr Hedin påtalade också göras förbättringar — möjligheter att med datateknikens hjälp utomordentligt snabbt få fram resultaten. Inte heller behöver utskrivningen ta någon längre tid. Skördeskadorna har ju förut jämförts med lotterier. Vi kan i dag i tidningarna läsa att vinsterna i penninglotteriet i går för första gången drogs med hjälp av en datamaskin, som skriver ut 180 resultat i sekunden. Om de flesta skördeanmälningarna skulle vara inne den 1 december — jag är medeten om att vad beträffar en sådan gröda som sockerbetor det inte är möjligt att få in anmälningarna till denna tid, men i fråga om de flesta andra grödor är det möjligt — borde det inte ta mer än ett par dagar för en datamaskin som är väl programmerad att komma fram till utbetalningarna och skriva ut dem. I så fall skulle det inte längre vara fråga om skördeskadeförskott utan om skördeskadeersättning under det löpande kalenderåret. Frånsett vad jag här har sagt tycker jag att det vore mycket intressant att få den fråga som herr Hedin ställde besvarad, nämligen vad utskottet syftar på när utskottet skriver »andra vägar». Jag var själv med vid behandlingen av denna fråga vid utskottet, men jag fick inte från representanten för skördestatistiska nämnden klart för mig att det skulle finnas några andra vägar. De vägar jag kan tänka mig är att skördestatistiska nämnden använder sig av de tekniska landvinningar som inom andra områden av samhället används med framgång. Herr talman! Jag har inget yrkande att ställa.

Herr talman! Jag kan så till vida instämma med de två föregående talarna att man väl kan säga att skördeskadeskyddet ingalunda ännu är fullständigt, utan att det är mycket som brister därvidlag ännu, mycket som bör kompletteras och rättas till. Men vi har ju också en skördestatistisk nämnd som följer denna sak kontinuerligt. Som vi hörde här av herr Hedin har den framlagt en hel del av de förslag som han också hade varit inne på. Det är mycket möjligt att skördestatistiska nämnden så småningom kan komma fram till ett system som möjliggör att även den här frågan på något sätt kan lösas. Vi är ju alla överens om att det inte är bra att ersättningarna som nu är fallet utbetalas ett år för sent. Av utskottsutlåtandet framgår att denna fråga ingalunda är ny. Den behandlades förra året, och utskottet och riks dagen ansåg även då att det administrativa problemet är så pass svårt, att man inte kan våga sig på den föreslagna lösningen. Vid bedömningen av saken i år har förhållandet varit detsamma. Utskottet tillkallade en expert från skördestatistiska nämnden som inför utskottet klargjorde hur man ser på frågan, och han kom fram till att det är praktiskt taget omöjligt att nöjaktigt lösa problemet med förskott på skördeskadeersättning. I varje fall föreföll det mig som om utskottets samtliga ledamöter var ganska övertygade om att de praktiska svårigheterna och de administrativa besvärligheterna var så betydande, att det inte är möjligt att välja den föreslagna lösningen. Både herr Hedin och fru Sundberg frågade vilka »andra vägar» man kan tänka sig och vad utskottet menar härvidlag. Den som var närvarande vid frågans behandling i utskottet torde ha klart uppfattat, att experten framhöll att det skattevägen är möjligt att åstadkomma en lösning, och det är också detta utskottet avser när det anvisat andra vägar. Jag tror för min del att det bör kunna vara möjligt att i någon form skattevägen nå ungefär samma resultat som dem motionärerna eftersträvar. Det är att hoppas att vi så småningom skall kunna finna en lösning efter dessa linjer.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

Herr talman! I Jämtands län är nära 30 procent av den förvärvsarbetande befolkningen sysselsatt inom jordoch skogsbruk. Räknar man in förädlingsindustrin och direkt service kommer man fram till att nära hälften av befolkningen är helt beroende av förhållandena i dessa näringar. Även i övriga norrlandslän betyder jordoch skogsbruket mer än för genomsnittet i landet. Det är under dessa förhållanden självklart. att vi norrlänningar hyser starkt intresse för hur det kommer att bli med jordbruket i våra bygder i framtiden. Vi kan inte stillatigande vänta på den s.k. utvecklingens gång. Riksdagsmajoritetens beslut förra våren om målsättningen för den framtida jordbrukspolitiken innebär att jordbruksproduktionen steg för steg skall krympas så att vi i mitten av 1970-talet skall ha en självförsörjningsgrad på cirka 80 procent. En sådan målsättning verkar kanske inte så farlig så länge man håller sig till allmänna talesätt. Men när man går ner på det praktiska planet och försöker se efter vad målsättningen innebär för olika bygder, då kommer allvaret fram. När därför vi norrlänningar återkommer till dessa problem är det inte för att klaga och begära förmåner, utan därför att vi är allvarligt oroade över framtiden i våra bygder. Vi vet att om inte särskilda åtgärder vidtas, så kommer jordbruksdöden att framför allt drabba oss. Att tro någonting annat är att hänge sig åt önsketänkande. Lantbruksstyrelsens prognoser, som innebär att endast 1,9 miljoner ha åker skulle bli bestående efter år 1980, förutser en mycket stor nedläggning i norrlandslänen. Enligt min uppfattning kommer utglesningen av produktionen att på många håll gå så långt att underlaget för en effektiv förädlingsindustri blir för litet. Därmed faller alla förutsättningar för fortsatt jordbruksproduktion. Detta är ett problem som är alldeles för litet uppmärksammat. På många håll är vi redan nära den gränsen. Problemet tar sig bl.a. uttryck i mycket stora insamlingskostnader för mjölk, en fråga som berörts i en motion som senare skall behandlas. Allt tal om att lägga om och anpassa produktionen till nya förutsättningar blir löst prat, så länge man inte kan ge konkreta råd om vad som skall göras. Man måste tänka på att för flertalet av dessa jordbruksbygder är alternativen begränsade. Mjölkproduktion, baserad på hemmaproducerat grovfoder, är den mest naturliga och konkurrenskraftiga driftsinriktningen. Fjolårets riksdag uttalade sig för att en betydande <jordbruksproduktion även i fortsättningen borde upprätthållas i norra Sverige. Detta är gott och väl. Men utan aktiva åtgärder för att uppfylla denna målsättning blir den enbart en tom fras. Vi har nu viss erfarenhet av hur den nya rationaliseringspolitiken verkar. Det är tydligt att man i Norrlands inland, där företagen är kombinerade jordoch skogsbruk, kommer att ha mycket små möjligheter att få del av rationaliseringsstödet. Denna politik kommer kanske inte att verka snabbt, men på sikt blir den förlamande. Ingen får stöd för rationaliseringsåtgärder, och ingen vågar själv satsa i bygder som myndigheterna har dödsdömt. Som jag tidigare sagt är mjölkproduktion den lämpligaste produktionsinriktningen i dessa områden. Jag beklagar därför livligt att riksdagen tidigare har avslagit förslaget om en uppjustering av det extra mjölkpristillägget. Utöver det direkta ekonomiska tillskottet skulle en sådan åtgärd ha haft en god psykologisk effekt. Den skulle ha visat att riksdagens uttalande om den fortsatta jordbruksproduktionen i Norrland inte bara är en tom fras. Tyvärr innehöll jordbruksministerns uttalande här i riksdagen, när denna fråga behandlades, vissa formuleringar av vilka det förefaller som om man i departementet överväger en omläggning av stödet. Inom jordbruket har vi dålig erfarenhet av de senaste reformerna. Omläggningen av småbrukarstödet skulle ju inte innebära någon egentlig försämring men medför ändå för exempelvis många mindre mjölkproducenter ett direkt inkomstbortfall. Avgångsvederlaget har inte heller blivit vad som avsågs. Vi vill inte emotse reformer av det extra mjölkpristillägget, som kan verka på samma sätt. I jordbruksutskottets förevarande utlåtande står det att några omständigheter som talar för att riksdagen nu skulle vidta någon åtgärd inte har förebragts. Till det vill jag emellertid säga att den arbetsmarknadssituation som har förelegat i vinter och som enligt de flestas bedömning kommer att bestå även nästa år är en omständighet som borde mana till försiktighet vid genomdrivandet av fjolårets riksdagsbeslut om jordbrukspolitiken. I Norrland är genomsnittsåldern bland jordbrukarna ännu högre än i övriga delar av landet, och jag menar att det på lång sikt försämrade arbetsmarknadsläget för äldre arbetskraft är en omständighet som har tillkommit efter fjolårets beslut. I varje fall har myndigheternas och regeringens insikt om den äldre arbetskraftens svåra situation tillkommit. I motionerna har vi omnämnt behovet av att man vid tillämpningen av jordbrukspolitiken anlägger en helhetssyn, där näringslivets och bygdens samtliga intressen beaktas. Det innebär att stor hänsyn måste tas till naturoch landskapsvården. Tyvärr tycks det ännu vara svårt att få regeringen att acceptera att en så dan helhetssyn måste anläggas. Man vill lösa en fråga i taget. Förr eller senare måste dock ögonen öppnas även för detta. Vi norrlänningar hoppas att ögonen skall öppnas härför innan det är för sent — innan jordbruksdöden gått så långt att de många bygdernas liv inte kan räddas. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Vi har från borgerligt håll vid förevarande utskottsutlåtande fogat ett särskilt yttrande, som står i överensstämmelse med den mening vi föregående år uttalade i samband med att den nya jordbrukspolitiken antogs. Jag vill slå fast att det måste vara en felaktig målsättning att, såsom majoriteten då gjorde, uttala att man skulle komma ned till en 80-procentig försörjningsgrad. Detta är ju i mycket stor utsträckning beroende av vilken produktionsinriktning jordbruket kommer att få. Jag tror att det hade varit riktigare att följa det förslag som vi lade fram, nämligen att det inte skulle sättas någon bestämd gräns. Det skulle inte göras något dogmatiskt uttalande om att jordbruksproduktionen skulle sänkas. Alla vet att en av anledningarna till att regeringen och inte minst utredningen band sig för denna målsättning var att vi vid det tillfället befann oss i ett arbetsmarknadsläge, där man ropade efter arbetskraft. Några skickliga statistiker hade räknat ut att arbetskraft mycket snabbt skulle ställas till förfogande om jordbruket kunde minskas ned. Nu går denna minskning mycket snabbt, men det finns inte arbetstillfällen för dem som friställs. Vi kan dessutom konstatera att den arbetskraft det här gäller inte är sådan som industrin vill ha. Jag tror att man härvidlag i framtiden kommer att behöva ändra sina bedömningar. Det har å andra sidan sagts att den antagna målsättningen skulle påverka rationaliseringen. Jag vågar, herr talman, påstå att rationaliseringen inom svenskt jordbruk även härförutan skulle komma att fortgå mycket snabbt. Den kommer inte att stimuleras av den jordbrukspolitik som vi beslöt föregående år. Den kanske i stället inte kommer att ske så snabbt — av det skälet att man från regeringens sida inte i tillräcklig utsträckning ställer pengar till förfogande. Det finns en vilja hos jordbrukarna att rationalisera. Det är kravet på pengar, och det är kreditramarna som i dag i mycket stor utsträckning lägger hinder i vägen. Om det tillåts mig att här göra en parentes, vill jag säga att det ju också kan tänkas att man, med tanke på de nya synpunkter som anläggs på naturvården och den brist på bostäder som råder, behöver ompröva beslutet. Det kan slutligen, herr talman, inte vara i linje med en riktig målsättning för en näring att statsmakten ständigt talar om att »det viktigaste ni skall göra är att minska produktionen». Jordbruket liksom varje annan näring befinner sig i en ständig utveckling. Vi skall inte ha några dogmatiska lösningar, men vi skall väl följa med under anpassning. Det är nödvändigt.

Herr talman! Herr Larsson i Norderön sade att han var oroad för framtiden. Jag kan inte säga att jag hyser någon särskilt stor oro när det gäller jordbrukets framtid. Biologiskt sett har väl herr Larsson en något längre framtid att sörja för än jag, men det spörsmålet kan vi ställa åt sidan. När herr Larsson och andra talare speciellt uppehåller sig vid det norrländska jordbruket, vill jag erinra om att vi dock även i Norrlands inland har områden där jordmånen är jämförbar med både Östergötlands jordar och de bättre skånejordarna, även om vi har ett betydligt hårdare klimat. I dessa områden pågår rationaliseringsverk samhet. Den som är engagerad i lantbruksnämndernas arbete blir imponerad av den optimism som man möter hos de unga jordbrukare som nu håller på att rationalisera. Det är alldeles uppenbart att vi har bygder både i inlandet och långt nedåt kusten som inte har naturliga betingelser för jordbruk med moderna metoder. Hur har dessa bygder uppkommit? Långt tillbaka i tiden slog sig våra förfäder ned där. Det kanske fanns mycket ripor att snara, de grävde älggropar och fångade fisk, och sedan började de hacka ned några korn mellan stenarna. Vi skall inte inbilla oss att sådan mark kan sättas i skick att brukas med moderna metoder. Det är en utopi, som vi måste lämna åt sidan. Det må kännas vemodigt när en bygd dör ut, men där det inte finns betingelser för fortsatt verksamhet på detta område, får man ta konsekvenserna och tänka på att denna bygd har fyllt en viktig uppgift under en gången epok i vår historia, och så får man vara tacksam för det. Det talas här om att det nuvarande arbetsmarknadsläget inte är sådant, att vi kan fullfölja de beslut som vi vid fjolårets riksdag fattade i ganska stor enighet. Men, mina damer och herrar, vi kan i fridens namn inte justera den framtida jordbrukspolitiken efter modets växlingar ungefär som damernas kjollängd! Det är en hopplös utgångspunkt. Har vi i allra största enighet dragit upp riktlinjer, efter vilka vi skall rationalisera det svenska jordbruket och göra det möjligt att ge de ungdomar som nu träder till att få en dräglig utkomst, får vi allt försöka hålla fast vid dem. Herr talman! Vi skulle kunna föra en stor principdebatt enbart kring de väckta motionerna, men jag nöjer mig med att anföra dessa synpunkter och yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I förevarande utskottsutlåtande behandlas en av herr Larsson i Umeå väckt motion, II: 360, om anslag till mjölktransporter inom glesbygdsområden. På grund av den omfattande utflyttningen från landsbygden uppkommer allt fler svårartade problem för de kvarboende. Bland annat fördyras transporterna av mjölk från producent till mejeri betydligt på grund av det minskade trafikunderlaget, och på många ställen har hämtningen av mjölk från avlägset belägna gårdar helt upphört, eftersom kostnaderna blir för höga. Då utflyttningen pågår blir det fler och fler områden som inte får möjlighet att få mjölken transporterad till mejeriet för rimliga kostnader. Det är inte endast i de norra delarna av vårt land som dessa svårigheter uppstår, utan förhållandena är likartade även annorstädes där glesbygd finns. I motionen föreslås att ett fraktutjämningsbidrag skall ställas till mejeriförbundets disposition som bidrag till mjölkproducenter som på grund av alltför höga fraktkostnader blivit utestängda från möjligheten att få en lönsam avsättning för sin produktion. Ett utestängande innebär givetvis ett stort avbräck för ifrågavarande jordbrukare — deras arbetsinkomst kommer att sänkas kraftigt. Det är nämligen inte alltid så lätt att övergå till annan produktion och få en likvärdig inkomst. Därtill kommer att dessa brukare i många fall har nått en ganska hög ålder och har svårt att anpassa sin jordbruksdrift efter nya krav. Såväl Lantbruksförbundet som RLF har tillstyrkt framställningen, medan lantbruksstyrelsen och jordbruksnämnden har ställt sig avvisande, vilket också jordbruksutskottets majoritet gjort. Folkpartiets och centerpartiets representanter inom utskottet har funnit att ett dylikt anslag till mjölktransporter inom glesbygdsområden är berättigat och i full överensstämmelse med riksdagens uttalade intentioner. Därför har vi till utskottsutlåtandet fogat en reservation, som går ut på bifall till motionen. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Skårman m.fl.

Herr talman! Anledningen till att jag väckt denna motion är den snabbt skeende nedläggningen av jordbruken i framför allt norrlandslänen. Resultatet av denna nedläggning har blivit att de kvarvarande jordbrukarna inom vissa glesbygdsområden har fått svårt att få avsättning för sin mjölkproduktion. De människor som flyttar sist är i allmänhet äldre arbetskraft. Man får räkna med att vissa av dessa människor kommer att bli kvar. De som blir avstängda från mjölktransporterna mister praktiskt taget huvuddelen av sin inkomst. Inkomstunderlaget minskar så att de inte har möjlighet att få den utkomst de behöver för sitt livsuppehälle. Då det gäller andra glesbygdsproblem har lösningar åstadkommits. Jag tänker då närmast på vad man har gjort för att ordna Övriga transporter, framför allt persontransporterna. Man har velat bibehålla busslinjer som har blivit mindre lönsamma på grund av befolkningsuttunningen. Man har då subventionerat dessa så att trafiken har kunnat upprätthållas. När det gäller en framställd produkt befinner man sig i ungefär samma läge. Transportproblemet bör på något sätt lösas. För dessa människor i glesbygderna är det inte tillräckligt att ha möjlighet att åka buss till och från samhället. För dem är det fullt ut lika angeläget att kunna få avsättning för sina produkter så att de kan nå en hygglig inkomst. Frågan är då vad de skall kunna göra om de tvingas lägga ned mjölkproduktionen. Utskottet framhåller att de bör ändra produktionsinriktningen och gå in för en annan produktion, alltså inte mjölk. Det är mycket lätt att säga så, men för dessa människor, som i regel befinner sig i hög ålder, är det inte lätt att utan vidare ändra en gammal invand produktionsinriktning. Dessutom krävs en kapitalinvestering, om man skall lägga om driften av jordbruket för att nå lönsamhet på annat sätt. Det kan väl antagas att dessa jordbruk kommer att försvinna med inne havarna. Det är inte antagligt att några nya jordbrukare slår sig ned på dessa gårdar. De äldre får driva dem så länge de orkar. Det är väl ändå fel att tro, att de äldre jordbrukarna skulle vilja göra kapitalinvesteringar för att ändra driften för det fåtal år som det kan röra sig om. Utskottets uttalande vittnar om dålig förståelse för rådande förhållanden. Jag har föreslagit ett anslag som skulle kunna fördelas via mejerierna, och jag måste säga att ett bifall till det förslaget medför en ganska rimlig kostnad för samhället. Det vore dessutom en social åtgärd att se till att dessa människor får en tryggad utkomst. Avfolkningen sker snabbt, och tvingar man fram den ännu snabbare riskerar man att det blir skadeverkningar. Under alla förhållanden kommer det att finnas människor i dessa bygder vilka inte kan lämnas åsido utan vidare, och ju mindre underlag desto större kostnader kommer samhället att få. Det är inte bara jordbruksdriften det gäller utan också de serviceanordningar som är nödvändiga. I och med att så många människor flyttar från glesbygderna försvinner också underlaget för de serviceanordningar som man är tvingad att ha, oavsett om det är lönsamt eller inte. Frågan är om inte en sådan lösning som den här föreslagna skulle för samhällets del vara betydligt billigare än de lösningar som annars måste tillgripas. Framför allt är det förmånligt för de människor som har blivit avstängda från mjölktransporter att de kan driva sin näring och få sin utkomst utan att begära stöd på annat sätt. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag förmodar att kammarens ärade ledamöter inte vill ha en upprepning av den dialog som herr Larsson i Umeå och jag förde en natt strax före påsk. Emellertid är det ett angeläget problem som har förts fram; det råder inte något tvivel om den saken. Jag betvivlar däremot att den ordinerade medicinen är den rätta. Jag skulle tro att en sådan här åtgärd skulle fördröja den omställning som otvivelaktigt tränger sig på. Föreningsrörelsens livsmedelsindustrier har koncentrerats till allt större företag, och de perifera anläggningarna har lagts ned undan för undan. Det är inte statsmakterna, utan det är den ekonomiska nödvändigheten att förbilliga produktionen och få fram bättre kvaliteter, som har tvingat fram detta. Det är inte främmande för vare sig herr Larsson i Umeå eller reservanterna att den tekniska ledningen inom mejerirörelsen inte är så glad åt de långa mjölktransporterna som nedsätter mjölkens kvalitet, vilket i sin tur nedsätter mejeriprodukternas kvalitet. Detta må beklagas eller inte. Ansatser har dock gjorts till en vettig arbetsfördelning mellan jordbrukare inom de mera centrala jordbruksområdena, även i Norrlands inland, och jordbrukare som är bosatta ute i periferin. De senare uppföder både slaktdjur och livdjur, vilka de mjölkproducerande jordbrukarna i de mera centralt belägna orterna köper tillbaka från de avlägset belägna jordbruken när korna är färdiga att sättas in i produktionen. Detta är enligt min uppfattning en mycket förnuftig arbetsfördelning, ty därigenom minskar den ekonomiska belastning på mejerirörelsen som de långa transporterna utgör.